Herr talman! Vi har just startat denna diskussion, och återigen har vi fastnat i KU-anmälningen. Diskussionen om riksdagens tidigare tillkännagivande om Brommafrågan kanske vi kan lämna därhän och i stället diskutera det mer konkreta? Hur vi än vrider och vänder på det har ju regeringen tagit beslutet att tillsätta en samordnare för att se om det går att lägga ned flygverksamheten på Bromma och göra det till ett bostadsutvecklingsområde. När man tar ett sådant beslut måste man se att det alternativ till flygverksamhet som man förespeglar är ett orealistiskt bostadsalternativ. Det är egentligen detta frågan handlar om. Jag undrar då vad statsrådet tycker om den vision som finns, främst hos Miljöpartiet, om att man ska kunna bygga 50 000 nya bostäder på Bromma flygplats fram till 2030. Området är ungefär lika stort som Hammarby sjöstad. Där har man under 30 år byggt ut 11 900 bostäder. Stockholms Handelskammare har lyft fram att det man diskuterar egentligen är önsketänkande. När detta blir alternativet i den allmänna debatten blir bilden av vad man har att välja på felaktig. Nästan alla dagens interpellationsdebatter har handlat om ökat byggande och bostadsbrist. Det är klart att det också är ett samhällsproblem. Men precis som jag nämnde i mitt första inlägg har det inte med detta att göra. Det här är en nationell angelägenhet och en infrastrukturfråga. Det är inte en fråga om Stockholms bostadspolitik, även om det är väldigt viktigt att man kommer igång med det också. Under alla åren i regeringsställning har allianspartierna och Folkpartiet varit drivande där. Det har funnits tydliga mål hela tiden. Man måste ändå skapa ett regelverk utan statliga subventioner för att få en bostadsmarknad i jämvikt. Inte minst har kopplingen mellan infrastrukturutbyggnad och bostadsbyggande varit en viktig del. Det kommer väl att tas upp här senare i dag. Jag tror att vi är ganska överens när det gäller enklare process och sådant. Men jag tycker inte att det är detta frågan gäller, utan det handlar om huruvida den bild regeringen ger av alternativet när det gäller bostadsbyggandet på Bromma flygplats är realistisk och vad statsrådet har för synpunkter på det. KU-diskussionen kan vi väl lägga åt sidan så länge och i stället diskutera det konkreta.
Herr talman! Tack, Lars Tysklind, för frågan! Det finns två ingångar i den här frågan. Den ena handlar om huruvida det är en nationell fråga eller inte. Om det är som Lars Tysklind säger och det är den nationella frågan detta handlar om är det som jag sa i mitt förra anförande, nämligen att ärendet är KU-anmält, och det är KU:s uppgift att kontrollera regeringens och statsrådens arbete. Det är en oerhört viktig uppgift, och vi får se vad KU:s eventuella granskning leder till. Den nationella biten, som Lars Tysklind avslutade sitt anförande med, handlar om principfrågan. Om vi däremot tar det till den lokala nivån, det som berör Stockholm, nämligen bostadsfrågan, är frågan om var och hur ny bebyggelse ska tillkomma i Stockholm ett ansvar för just Stockholms kommun. Regeringen förväntar sig att Stockholms kommun kommer att redovisa sina planer inom ramen för samordnarens uppdrag. Det är också vad jag sa i mitt första anförande. Oavsett hur Lars Tysklind väljer att formulera frågan hamnar den antingen i det härad där det är KU som nu hanterar den eller hos Stockholms kommun.

Herr talman! Då får jag konstatera att vi tydligen inte kan få några konkreta svar på de här frågorna så länge som KU behandlar detta. Då ska det bli väldigt intressant när det är över och vi får höra hur regeringen tänkte. På något vis måste ändå regeringen ha tänkt när man tillsatte en samordnare mot det tydliga tillkännagivande från riksdagen som kom samma dag. Det kommer ytterligare ett tillkännagivande nästa vecka i samma fråga, där riksdagen uttalar att Bromma flygplats inte ska avvecklas. Det är klart att det känns lite krampaktigt när vi inte kan diskutera sakfrågan. Jag är inte helt säker på att jag vill acceptera att det är så känsligt att man inte kan diskutera det över huvud taget. När det gäller den nationella frågan har regeringen genom sitt beslut att utreda frågan skapat en osäkerhet kring utvecklingen för många orter ute i landet. Bromma flygplats är ju en angelägenhet för hela landet. Den osäkerheten ska man få leva med i ett antal år. Innerst inne känner jag att det möjligtvis finns en dold agenda här, att det egentligen handlar mer om att lägga ned flyget än om att bygga bostäder. Men det kan vi fortsätta diskutera. Det är ju allmänt känt att Miljöpartiet inte är speciellt bejakande när det gäller flyget som transportslag. Trots att vi i de flesta sammanhang talar om att ha ett transportslagsövergripande tänk gäller det inte riktigt för flyget och Miljöpartiet.
Herr talman! Tack så mycket, Lars Tysklind, för möjligheten att åtminstone lite grann försöka penetrera den här frågan! En del av detta handlar om att regeringen har utsett Anders Sundström till samordnare för Bromma flygplats. Han ska pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. Det ligger i uppdraget. Men det är inte första gången frågan har varit uppe. Lars Tysklinds partiledare, Jan Björklund, lyfte frågan för inte så länge sedan. Den diskussionen finns på riksdagen.se att titta och lyssna på. Och diskussionen kommer antagligen även att återkomma framöver, så som jag förstår det som Lars Tysklind säger. Regeringen har tagit ett regeringsbeslut om att tillsätta den här samordnaren. Och mitt ansvar som statsråd ligger i att verkställa regeringens beslut. När det gäller bostadsfrågan finns det för bostadsministern vissa rågångar. Varken jag eller tidigare bostadsministrar går in och säger hur en kommun ska hantera sin bostadsförsörjningsplikt. Det är helt och hållet upp till Stockholms kommun, i det här fallet. Den diskussionen förs i Stadshuset. Och när Stadshuset eller de andra 289 kommunerna i Sverige vill föra en dialog med regeringen gör de det. Då följer de upp detta, och vi har som regering ett ansvar att föra en dialog med dem.